Herr talman! Under senare år har försäkringsskyddet och efterlevandeskyddet byggts ut för en stor del människor. Men för en del är frågan inte löst, och den största gruppen där är nog de hemarbetande kvinnorna. Men även för de förvärvsarbetande gifta kvinnorna är efterlevandeskyddet för deras familjer otillfredsställande. Jag skall inte beskriva den svåra situation som efterlevande make och barn ofta hamnar i när mor går bort — det känner alla till. Nu har, som utskottet skriver, motioner i dessa frågor lämnats till pensionsförsäkringskommittén, och jag hoppas att kommittén utför ett gott arbete. Vad det sedan gäller grupplivförsäkringen, som motionerna mest bygger på, är det alldeles riktigt som utskottet säger, att försäkringsskyddet har lösts avtalsvägen för dem som fått skyddet ordnat. Men för många går det inte att lösa detta avtalsvägen, och de står därför utan grupplivskydd. Här finns bl.a. de hemarbetande kvinnorna, men de är ingalunda de enda som saknar denna försäkring. även många andra står utanför. Det är mycket otillfredsställande att de icke kan komma med i försäkringen och därmed få detta skydd för sin familj. Det finns stor anledning att vi försöker finna vägar, så att alla kommer in i detta system, och jag förmodar att vi framöver får diskutera den saken. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Utskottet har därför inte tyckt att motionen skulle bifallas, utan menar att vi skall vänta tills vi får se utredningens förslag. Fru Olsson hade ju inte något yrkande. Jag skall be att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den fråga som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande har en både lång och ovanlig historia här i riksdagen. Inte mindre än tre gånger tidigare har riksdagen ställt sig positiv till en utredning angående förhandlingsrätt för pensionärer. Två gånger har den bifallit liknande motioner och en gång instämt i vad riksdagen tidigare beslutat. Vi får förutsätta att riksdagen vid dessa tillfällen har varit klart medveten om behovet av en utredning angående rätt att förhandla om pensionsvillkoren.

Huvudparten av remissinstanserna har också framhållit — och det instämmer för övrigt utskottet i — att det råder oklarhet på denna punkt. Det går igen i de flesta remissyttrandena att man påvisar behovet av ett klarläggande. Detta förhållande får väl anses motivera den utredning som reservanterna har begärt. Jag tror inte någon betvivlar att det finns anledning att förhandla om de pensionerades villkor och intressen. Pensionärernas situation sådan den för närvarande ter sig måste därför inrymma någonting av en otrygghet, då det beror på den andra partens mer eller mindre välvilliga bedömning, om förhandlingar kommer till stånd eller inte. Utskottet har i sina tidigare utlåtanden räknat upp en hel del problem som kan behöva bli föremål för förhandlingar. Utskottet säger nu i sin skrivning, att utbyggnaden av ATP-systemet har mins. kat behovet av förhandlingsrätt för pensionärerna. Detta är väl i och för sig riktigt, men det är ganska lång tid kvar tills ATP-systemet är utbyggt fram på 1980-talet, och även med ett utbyggt ATP-system kommer det säkerligen att finnas behov av att förhandla om de pensionerades villkor, och då är det inte mer än rätt och riktigt att denna förhandlingsrätt finns inskriven i lagen. Herr talman! Med hänsyn dels till behovet av sådana förhandlingar och dels till att det råder oklarhet om själva rätten att förhandla och denna sak därmed befinner sig i ett läge, där utredning synes påkallad, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Motiveringen är då, att dessa pensionärer inte är arbetstagare, och eftersom de inte är arbetstagare faller de inte in under 1936 års lag om föreningsoch förhandlingsrätt. Nu har problematiken kanske inte så många gånger behövt ställas på sin spets, eftersom arbetsgivarna ofta har sagt: Vi skall lyssna på vad ni har att säga, men vi vill markera att vi inte anser oss skyldiga att förhandla och träffa uppgörelse i dessa frågor. Rättsläget har bedömts såsom oklart, och detta har föranlett framstötar via de fackliga organisationerna och föran lett motioner i riksdagen vid flera tillfällen. Det framgår av remissuttalandet av arbetsdomstolens ordförande det beskedet att rättsläget är oklart. Man kan inte svara på frågan, om en arbetstagarorganisation har rätt att ta upp förhandlingar och sluta avtal för medlemmar som gått i pension. Om vi på ett så viktigt område som gäller föreningsoch förhandlingsrätten har en punkt som är oklar, skulle jag vilja dra den naturliga slutsatsen, att det bör vara riksdagens sak att se till att vi får rättelse genom en lagstiftning på denna punkt. Jag skulle för min del vilja att det skrivs in i lagen, att en organisation har förhandlingsrätt för medlemmar, som har gått i pension. Utskottet faller i första hand tillbaka på att arbetsdomstolens ordförande, såsom jag nyss nämnde, har förklarat att rättsläget är oklart. Ustkottet säger att denna omständighet synes tala mot behovet av att lagstiftningsvägen lösa problemet. Jag har mycket svårt att följa utskottet i den konklusionen. Jag kan naturligtvis förstå att man resonerar så här: Låt en facklig organisation driva saken den rättsliga vägen, låt den gå till förlikningsman och låt förlikningsmannen kalla till förhandling. Om arbetsgivaren säger nej, kan organisationen gå till arbetsdomstolen och begära vitesföreläggande. Om arbetsdomstolen då säger att den först måste pröva saken, blir det en rättslig prövning. Men skall det vara nödvändigt att gå en sådan väg? Skall en facklig organisation behöva skapa irritation och riskera att komma i en motsatsställning mot arbetsgivaren och kanske få svårt att senare träffa uppgörelse? Det riktigaste är väl att man utreder frågan.

Jag vill här skjuta in att i diskussionen också frågan om pensionärsorganisationers förhandlingsrätt har kommit upp. Den saken tycker jag knappast kan passas in i ramen för vår allmänna förhandlingsrätt. — Pensionärsorganisationerna, som väl har en uppgift att fylla, kan i varje fall inte förhandla och träffa kollektivavtal, eftersom detta ligger utanför den traditionella ramen för facklig verksamhet här i landet. Nu har utskottet dessutom sagt, att utvecklingen på hithörande område går i den riktningen, att det praktiska behovet av direkta lagstiftningsåtgärder minskar, Jag vet inte om utskottet menar, att det inte skulle förekomma i dag att arbetsgivare vägrar att förhandla med fackliga organisationer. I så fall får jag hänvisa till att såväl Landsorganisationen som TCO tillstyrkt förslaget om en utredning, och detta hade de naturligtvis inte gjort, om de inte hade menat att det här förelåg praktiska svårigheter och att det därför inte bara var fråga om att lösa ett teoretiskt juridiskt problem, utan att det fanns behov av en utredning.

Det är just dessa pensionsförmåner som motionärerna har haft i åtanke, och dessa förmåner är inte obetydliga. De kommer också att finnas i fortsättningen. På industri ens område finns exempelvis för tjänstemännens del den s, k. ITP-pensioneringen, och banktjänstemän, försäkringstjänstemän och andra har också en sådan pensionering. De har funnit att det föreligger ett praktiskt behov av en sådan förhandlingsrätt som här diskuteras.

Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Motionärerna hemställer i sin motion, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om utredning och förslag till riksdagen rörande förhandlingsrätt beträffande pensionsvillkor för arbetstagare som gått i pension. I motionen hänvisas till att en del arbetsgivare har vägrat att inleda förhandlingar beträffande pensionsvillkor för sådana medlemmar av löntagarorganisationer, som redan har gått i pension. Vidare hänvisas till frågans tidigare behandling år 1945 och 1956 här i riksdagen. Andra lagutskottet har remitterat den förevarande motionen till arbetsmarknadens parter, Svenska kommunförbundet, Stadsförbundet, Svenska landstingsförbundet, statens avtalsverk, socialstyrelsen och arbetsdomstolen. Som framgår av utskottets skrivning har uppfattningarna i remissinstansernas yttranden varit delade. Svenska arbetsgivareföreningen, SACO och Statstjänstemännens riksförbund avstyrker motionerna i sina remissyttranden, under det att statens avtalsverk uttalar tveksamhet beträffande förslaget, i varje fall vad gäller det statliga området, om att införa en sådan ordning att det blir möjligt att ge pensionärerna förhandlingsrätt. Socialstyrelsen, Landsorganisationen och TCO tillstyrker motionerna, som jag här tidigare nämnt. Kommunförbunden och Landstingsförbundet har ingenting att erinra mot att den begärda utredningen kommer till stånd. Här har tidigare erinrats om yttrandet av arbetsdomstolens ordförande, och i detta har han inte bara hänvisat till sitt eget yttrande utan även till den uppfattning som de förutvarande ordförandena Arthur Lindhagen och Gunnar Dahlman haft. Som här nämnts av herr Lennart Geijer råder det för närvarande en viss oklarhet om det föreligger någon förhandlingsrätt rörande pensionsvillkor för sådana medlemmar i arbetstagarorganisationer, som gått i pension; den frågan har inte blivit rättsligt prövad. Utskottet anför att frågan inte varit föremål för prövning i arbetsdomstolen. Man vet alltså inte vilken ställning arbetsdomstolen kommer att inta. Om man skall utreda en fråga måste man ju innan man utreder veta innebörden i den lag man redan har. Vi är medvetna om att utskottets yttrande i övrigt har en viss aktualitet, men å andra sidan får det mindre aktualitet med hänsyn till att ATP undan för undan kommer in i bilden. Där kan det inte vara fråga om förhandlingsrätt — pensionen är ju reglerad i lag när det gäller den allmänna försäkringen. Det gäller alltså dem som har arbetsgivarpension vid sidan om. Man kommer då också in på de praktiska möjligheterna. Här har tidigare nämnts att det också finns pensionärsorganisa tioner. Men vad är det för mening att ge dessa förhandlingsrätt? De kan komma till förhandling, men vilka möjligheter har de att uppnå något reellt resultat? De har ju inga maktmedel till sitt förfogande. Det enda de kan säga är att de inte tar emot några pensioner, men det har ju ingen effekt i den mening som det här gäller. När man i det praktiska livet tar upp pensionsvillkoren sker det i samband med förhandlingar när det gäller de aktivas löner. Då tar man upp pensionsvillkoren för dem, som kommer att pensioneras framgent, men det förhandlas också om dem som redan har uppnått pensionsåldern. Inom den offentliga sektorn har man gett tillägg till dessa pensionärer och på så vis löst frågan. I fortsättningen måste arbetstagarnas organisationer visa solidaritet mot de medlemmar som redan är pensionärer. Det måste de göra utifrån den utgångspunkten att de själva en gång kommer att bli pensionärer och att det måste ligga i deras intresse att bevaka pensionärernas villkor. Då har de också den ordinarie organisationens maktmedel till sitt förfogande när de tar upp förhandlingar. Det är väl dit vi skall sträva. Ytterst få arbetsgivare förhandlar väl enbart om dem som kommer att bli pensionärer så småningom, medan de vägrar att förhandla om dem som redan är pensionärer. I praktiken tar man upp även sådana förhandlingar, även om de rent arbetsrättsliga förhållandena i lagstiftningen inte är helt klarlagda. I den verklighet, som vi lever i, har detta inte vållat några större problem. Hade det kommit fram några större problem är det självklart att man gått till arbetsdomstolen och begärt dess besked. Det har man inte gjort.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

Herr talman! Jag vill anknyta till herr Dahlbergs anförande med ett par synpunkter. Jag kan hålla med om att frågan inte gäller något stort antal pensionärer. Det kan inte med siffror anges hur många de är. Men en sådan synpunkt får man inte lägga på en rättslig fråga. Det skulle vara beklagligt om riksdagen skulle införa den principen, att man inte fäster så stort avseende vid en lagstiftningsfråga som kan rätta till en oklarhet endast för ett litet antal människor. Vi är från båda hållen överens om det väsentliga, nämligen att det råder oklarhet. En sådan otydlighet bör man väl inte hålla sig med hur länge som helst, utan man bör göra lagen tydlig och klar. Jag tycker att pensionärerna mycket väl bör kunna tillförsäkras förhandlingsrätt och att de besvärligheter, som skulle vara förenade med att klarlägga detta, inte kan vara så stora att de skall få undanskymma en så viktig rättsfråga som det här gäller. Jag vidhåller mitt yrkande.

Hela mitt anförande, herr Dahlberg, syftade uteslutande på det. Däremot är jag fullkomligt på det klara med att det inte finns anledning att utreda frågan om förhandlingsrätt för pensionärsorganisationer, ty de kan ju inte fungera som fackliga organisationer i det här sammanhanget. Vad frågan gäller är de bekymmer som de fackliga organisationerna har, både på LO-sidan och på TCO-sidan. Om dessa bekymmer finns enbart på TCO-sidan vet jag inte, men jag kan intyga att där är frågan om förhandlingsrätt för pensionärer ett problem. I TCO:s yttrande över motionen står också, att det är önskvärt att en utredning kommer till stånd rörande arbetstagarorganisations förhandlingsrätt för medlemmar som gått i pension. Det är vad som avses och ingenting annat. Herr Dahlberg kan dock vara ursäktad, ty jag finner att t.ex. SACO, som herr Dahlberg åberopade, har missuppfattat vad motionärerna har menat. SACO säger i sitt yttrande, att det inte finns någon anledning anta att pensionärernas intressen bättre skulle kunna tillvaratas om även pensionärsorganisationer förde förhandlingar med arbetsgivarparterna. SACO har tydligen liksom herr Dahlberg trott, att motionen syftade till någon sorts förhandlingsrätt för pensionärsorganisationer.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson sade att det här inte bara gäller ett fåtal. Det vet man inte, Men det är uppenbart att hade detta varit en väldigt stor fråga, så hade arbetstagarorganisationerna redan fört frågan vidare till arbetsdomstolen eller fått den klarlagd på annat sätt. Jag tror därför att det i praktiken har gått till på det sättet, att de har kommit till tals med sin ar betsgivare och kommit till uppgörelser även när det gäller pensionärerna. Vad så beträffar herr Lennart Geijers yttrande är det ju så, att reservanterna i sitt utlåtande direkt säger, att det är uppenbart att det finns ett starkt och legitimt behov av förhandlingsrätt för pensionärerna antingen genom de fackliga organisationer, som nu förhandlar på arbetsmarknaden, eller genom pensionärernas egna «organisationer. Det är alltså fortfarande reservanternas uppfattning, att de inte bara avser att redan befintliga organisationer skall ha förhandlingsrätt för sina pensionärer, utan att även de speciella organisationer, som består av pensionärer, skall erhålla sådan förhandlingsrätt. Råder det någon oklarhet på denna punkt är det tydligen inte bara hos motionärerna, utan också hos reservanterna.
Herr talman! Jag vill endast deklarera att jag i detta ärende är av exakt samma uppfattning som herr Lennart Geijer. Mitt instämmande gäller alltså hans senast framställda yrkande.

Herr talman! Det har under debattens gång uppstått ett meningsutbyte huruvida även pensionärsorganisationerna skulle få förhandlingsrätt eiler den skall tillkomma enbart arbetstagarorganisationer, som i samband med att de förhandlar för de aktiva också skulle få rätt att förhandla för de redan pensionerade. Nu är det ju på det sättet, som det här har sagts, att de rena pensionärsorganisationerna inte kan sätta det vanliga krigshotet bakom sina ord under en förhandling. Jag tror därför inte att de kommer att spela så stor roll. Får en arbetstagarorganisation, som förhandlar för sina aktiva, förhandla också för sina pensionärer, kommer väl detta att Om förhandlingsrätt för pensionärer i sin tur inverka så att man för andra pensionärer gör på samma sätt. För att nu rätta till det hela ber jag, herr talman, att få återta mitt yrkande och instämma i det yrkande som herr Geijer har gjort. Jag hoppas att det skall medföra den klarhet i debatten som man tycks eftersträva på vissa håll. av speciella trafikhaverikommissioner, i syfte att åstadkomma vidgad konkret kunskap om de faktorer, som bidroge till uppkomsten av särskilt svåra trafikolyckor på våra gator och vägar.

Herr talman! Såsom motionär i detta ärende vill jag bara göra ett par korta påpekanden. Motionen syftar ju till att få fram ökad forskning om orsakerna till trafikolyckorna. Om önskvärdheten härav bör inte råda några delade meningar. Det egendomliga i detta sammanhang är emellertid det remissyttrande som rikspolisstyrelsen avgivit.

Det framgår sedan ytterligare av remissyttrandena att vi har ett stort behov av en fortsatt forskning på detta område. Även på en annan punkt har rikspolisstyrelsen avgivit ett egendomligt yttrande. Den säger att erfarenheterna hittills av haverikommissioner har varit negativa, Även mot detta kan man sätta ett yttrande från de andra remissinstanserna. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i detta, utan jag vill ge utskottet en honnör för att man behandlat denna fråga så grundligt. Jag vill särskilt påpeka det som kanske är mest väsentligt i behandlingen, nämligen när utskottet säger att resurser saknas för en fortsatt forskning på detta viktiga område, och jag hoppas att motionens behandling på sitt sätt skall leda till att sådana resurser kan åstadkommas och denna viktiga forskning utvecklas. Herr talman, jag har inget yrkande.
Herr talman! Det är ett mycket brännbart ämne som behandlas i förevarande motioner, men utskottet har vid sin behandling av ärendet funnit att remissinstanserna har varit ganska kallsinniga mot motionsyrkandet, Utskottet har också, som herr Petersson nyss anförde, ansett att resurser saknas för att just nu kunna göra något ytterligare på detta område. Vidare vill man avvakta den försöksverksamhet som pågår. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Vi har åstadkommit en samverkan mellan Stockholms stad och län för att lösa vissa besvärliga frågor som rör exempelvis bostadsproduktionen och trafiken. Den fråga vi närmast har aktualiserat i detta sammanhang gäller samverkansformer för trafiken. För närvarande är läget det att spårvägstrafik, busstrafik och båttrafik sköts kommunalt, medan däremot järnvägstrafiken omhänderhas av staten.

På ett område råder emellertid betydande oklarhet, och det gäller vägarna. Det är alldeles nödvändigt att ha ett underlag för att föra fram bussar och bilar. Det är där vägarna spelar roll, men detsamma gäller broarna, och vägoch brobyggen hör till statens uppgifter. Här har vi ett lysande exempel i det sätt varpå frågan om Lidingöbron har handlagts, en fråga som jag naturligtvis har särskild anledning att intressera mig för. Vi kan konstatera hur kommunikationsminister Palme reser landet runt och inviger den ena jättebron efter den andra, medan en av landets absolut mest trafikerade broar befinner sig i ett dåligt skick och frågan om en ny blir försummad. Jag skall inte i dag ta upp en diskussion om var ansvaret ligger för det läge vari frågan om Lidingöbron befinner sig. Det är emellertid alldeles klart efter en interpellationsdebatt här i kammaren att det behövs en samverkan mellan de tre parter som har anledning att intressera sig för Lidingöbron, nämligen staten — genom vägoch vattenbyggnadsstyrelsen — Stockholms stad och Stockholms län. Motionärerna vill i princip att en organiserad samverkan skall komma till stånd mellan de politiska instanser som handlägger vägfrågor inom denna region. Förslaget avvisas emellertid; dock är det inte helt klara avstyrkanden på den punkten. Av remissinstanserna förklarar vägoch vattenbyggnadsstyrelsen sig beredd att i ökad utsträckning ställa sig till förfogande och bispringa med byggnadsoch trafikplanering och att över huvud taget erbjuda ett förbättrat tekniskt och ekonomiskt bedömningsunderlag. Däremot vill vägoch vattenbyggnadsstyrelsen inte ta ställning till frågan om ett samarbetsorgan där politiska instanser skulle få vara med. Styrelsen säger att det ligger utanför dess bedömningsområde. Svenska stadsförbundet tillstyrker vår motion, medan Svenska kommunförbundet avstyrker den. Nu är ju kommunförbundet inte direkt intresserat i denna fråga, vilket däremot stadsförbundet av självklara skäl är, Allmänna beredningsutskottet har behandlat motionen och avstyrker den med en ytterst knapphändig motivering. Det kan väl ifrågasättas om inte denna motion helt enkelt är felremitterad. Den skulle inte ha gått till allmänna beredningsutskottet utan till statsutskottets fjärde avdelning som handlägger vägfrågor. Nu har den emellertid gått till beredningsutskottet. Det förefaller åtminstone mig som om beredningsutskottet egentligen inte rik tigt vet vad saken gäller. Utskottet säger bara i sitt utlåtande att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen skall omorganiseras enligt ett förslag härom, Det sägs också att vissa organisatoriska förändringar möjliggör en förbättrad teknisk service vid handläggningen av de här aktuella frågorna. Men därutöver sägs ingenting från beredningsutskottets sida. Utskottet föreslår att motionerna skall avslås med den motiveringen att riksdagens prövning av det framlagda förslaget bör avvaktas innan åtgärder i det i motionerna avsedda syftet ifrågasätts. Detta är knappast en formulering som jag kan godta. Till att börja med har riksdagen ännu inte bestämt huruvida den skall godta vägoch vattenbyggnadsstyrelsens förslag. Man tycker att det vore rimligt att ett beslut om den saken förelåg först. Den i motionen aktualiserade frågan bör inte göras beroende bara av ett framlagt förslag, hur sannolikt det än kan vara att riksdagen kommer att godta förslaget. Det vet vi emellertid ingenting om.

Jag kan alltså inte finna att allmänna beredningsutskottets avstyrkande av motionen är godtagbart då det här endast gäller en begäran om utredning. Jag yrkar därför bifall till motionen.
Herr talman! Utskottet har varit kortfattat när det gäller detta motionspar. Anledningen har närmast varit att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen tämligen övertygande kunnat komma fram till en slutsats som innebär ett avslag på motionsyrkandet. Dessutom har kommunförbundet i sitt remissvar anfört: »Inom de tre storstadsområdena har de för dessa områden bildade interkommunala organen redan nu möjlighet att ta upp vägfrågorna till överläggning med de statliga vägmyndigheterna. I ytterligare några regioner, där tätortsutvecklingen är särskilt accentuerad, väntas ett interkommunalt samarbete över blockgränserna komma till stånd, varvid bl.a. vägplaneringen framhållits som ett gemensamt intresseområde.» Kommunförbundet har för sin del avstyrkt motionerna.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

Herr talman! Herr Sörlin säger att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har avstyrkt bifall till dessa motioner, Om herr Sörlin läser på sid. 2 i utskottets utlåtande, finner han att där står det så här: »Pågående utvecklingsarbete och planering för det föreslagna vägverket tar som nämnts i första hand sikte på förbättring i tekniskt och ekonomiskt avseende.» Det var vad jag sade i mitt anförande alldeles nyss. Men så fortsätter vägoch vattenbyggnadsstyrelsen: »De av motionärerna föreslagna regionala samarbetsorganen för planering av vägfrågor faller emellertid utanför ramen för detta arbete.» Det kan väl inte tolkas som något annat än som jag sade att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen för sin del inte tagit ställning i denna fråga. Det har däremot stadsförbundet gjort, och det är bara att läsa vad som står på sid. 3 där det heter att stadsförbundet tillstyrker förslaget om en utredning och att den bör ske i samarbete mellan kommunala och statliga myndigheter. Man kan utgå ifrån att stadsförbundet har litet större möjligheter att bedöma problematiken i dessa frågor än vad fallet är med kommunförbundet, vilket naturligtvis på intet sätt betyder att inte kommunförbundets uppfattning i denna fråga är värd allt beaktande. Som jag sade har jag den uppfattningen att motionen har remitterats till fel utskott. Den skulle ha gått till statsutskottets fjärde avdelning. Herr Sörlin har sagt att jag kan återkomma, och det är jag medveten om. Det är sannolikt att jag kommer att göra det av det skälet att trafikfrågorna inom storstadsområdet här i Stockholms län är av den arten att det behövs krafttag.
Herr talman! Jag tycker nog att herr Åkerlund kunde fortsatt att citera på sid. 2, ty där står det på detta sätt: »Styrelsen finner det med hänsyn till det anförda icke erforderligt att införa sådana särskilda regionala samarbetsorgan som motionärerna föreslagit.»

tingen ett arbetsplenum med början kl. 11.00 eller ett bordläggningsplenum kl. 14.00. Såvitt nu kan bedömas på grundval av uppgifter om bordläggning av betänkanden från utskotten, blir det icke erforderligt att anordna arbetsplenum nämnda dag. Fredagens sammanträde kommer därför att taga sin början kl. 14.00.

Herr talman! Den s.k. restposten i betalningsbalansen utgör skillnaden mellan de rapporterade varuoch tjänstetransaktionerna och de rapporterade kapitaltransaktionerna å ena sidan och förändringen i bankernas utlandsställning å den andra. Denna restpost har de senaste åren redovisats med kraftigt stigande siffror. Den liberalare utrikeshandeln och det ökade utbytet av tjänster torde ha ökat otillförlitligheten i det statistiska materialet och således bidragit till denna steg årsbok ingår i denna restpost olika delposter bl.a. uppkomna genom statistikmaterialets ofullständighet. Importstatistikens siffror torde vara för höga på grund av att högre importvärden uppgivits än vad som svarar mot verkställda nettolikvider till utlandet. Exportsiffrorna torde vara för låga, därför att statistiken är ofullständig. Den stora negativa siffran i tjänstebalansen bedömes vara för hög, därför att de av oss utförda prestationerna redovisas mindre fullständigt än de av utlandet i vår favör utförda prestationerna. Sammanlagt torde dessa summor uppgå till minst 600 miljoner kronor, med vilket lägsta belopp alltså bytesbalan sens nu redovisade negativa siffra hade minskats, därest statistikmaterialet varit fullständigare. I samband med utrikeshandeln har kortfristiga krediter tagits och lämnats i okänd, men förmodligen stor utsträckning, och en saldopost av dessa transaktioner ingår i restposten. Denna del av restposten återkommer rullande år efter år, vissa krediter avvecklas, andra tillkommer, och saldot varierar efter påverkan av kreditmarknadsläget här och i utlandet. Osäkerheten om storleken av detta saldo och felbedömningar beträffande årsvariationerna har varit de extra osäkerhetsfaktorer, som sannolikt orsakat upprepade felaktiga och alltför pessimistiska prognoser de senaste åren beträffande valutareservens utveckling. Det måste vara av stort värde att få en säkrare kunskap om restpostens sammansättning, då exempelvis den i nuvarande «uppställning redovisade siffran för bytesbalansen så gott som alltid användes i den ekonomiska debatten utan reservationer, trots att siffran är uppenbart felaktig. Med anledning av det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få ställa följande interpellation: Anser statsrådet möjligheter föreligga att nå en förbättrad statistisk redovisning, så att våra kunskaper om restpostens sammansättning väsentligen ökar, vilket i sin tur kommer att möjliggöra ett säkrare fastställande av bytesbalansen och även kommer att ge ett bättre underlag för bedömningen av valutareservens utveckling på kort sikt.

Herr talman! Konsekvenserna av en begränsning eller avveckling av den svenska sockernäringen, har av 1966 års sockerutredning belysts ganska klarläggande. Ytterligare värdefulla synpunkter på vår sockerodling och tillverkning har framförts under remisstiden. I många remissyttranden från myndigheter, fackföreningar och organisationer uttalar man sig för ett bibehållande av en odling av ungefär nuvarande omfattning. Det nuvarande råsockerpriset på världsmarknaden är i ett veritabelt bottenläge, vilket utan tvivel kan te sig frestande för det svenska folkhushållet att utnyttja. Starka skäl kan trots detta dock anföras för en fortsatt inhemsk sockerproduktion. Detta har också kommit till uttryck i många av ovannämnda remissutlåtanden. Den betydelse som sockerodlingen har för att skapa jämn sysselsättning liksom möjligheterna till utkomst för den tillfälliga arbetskraften har framhållits av såväl arbetsgivaresom arbetstagarorganisationer. Även sockerfabriksarbetarnas sysselsättningsfrågor och omställningsproblem vid ett slopande av den inhemska sockertillverkningen måste också beaktas, inte minst i en tid då nedläggningshotet uppenbarligen hopar sig över företag med skiftande produktionsinriktning, I sammanhanget bör också beaktas att vår betalningsbalans visar en för importökning föga gynnsam bild. Ur jordbrukets synpunkt betyder sockerbetsodlingen mycket för såväl det enskilda företaget som för näringen i dess helhet. Utredningen omtalar också att av den totala sockerbetsarealen återfinns omkring hälften på gårdar med mindre än 30 ha. Tre fjärdedelar av de sockerbetsodlande gårdarna tillhör denna grupp. Inom region I och TI ligger dock dessa senare siffror något förskjutna mot större arealenheter. Under hela efterkrigstiden har jordbruket undergått en stark omvandlingsoch rationaliseringsprocess. Därvid har det inte minst inom sockerbetsdistrikten skett en intensifiering av växtoch näringsproduktionen. Växtodlingsplanen har från de olika gårdarnas produktionsbetingelser lagts upp för den mest intensiva produktion som kan åstadkommas vid ett jordbruk, Resultaten från dessa jordbruk ligger som bekant i toppen även vid inomeuropeiska eller internationella jämförelser. Inom denna intensiva produktionsbild spelar betodlingen växtföljdsmässigt en betydande roll, vilket även utredningen belyst. I praktiken spelar den säkerligen en ännu mer betydande roll än vad utredarens knappa material kunnat utvisa siffermässigt. I 1960 års jordbruksutredning liksom i senaste årens jordbruksdebatt har även starkt betonats angelägenheten av att vi har ett effektivt jordbruk och en konkurrensduglig produktion. En biologiskt växtföljdsriktig odling är därvid en nödvändighet.

Investeringarna för detta ändamål fortsätter från både sockerbolagets och odlarnas sida. Odlarsidan har exempelvis 2040 betupptagningsmaskiner i gång. Värdet av dessa kan uppskattas till 35 å 40 milj.kr. Därtill kommer specialsåma skiner till ett antal av 1700 värda ca 8 milj.kr. Utvecklingen går snabbt på den tekniska sidan, och nya förbättrade modeller har anmälts på marknaden. Inte minst gäller detta specialsåmaskinerna. Kommer betodling till stånd har odlarna utlovats det monogerma enkornsfröet till minst halva arealen. Att så ut detta med annat än specialsåmaskin är meningslöst. Många odlare befinner sig därför i den situationen att de redan nu i höst bör byta ut sina gamla maskiner och anskaffa nya och förbättrade eller annorledes göra investering för en rationell odling. Det skulle därför vara av väsentlig betydelse för odlarna om de redan i höst kunde få veta något om statsmakternas planer för den framtida inhemska sockerframställningen. Jag är medveten om att frågan så småningom kommer att föreläggas riksdagen. För de berörda är det emellertid av ett utomordentligt intresse att få veta något om hur man från regeringshåll ser på frågan om sockerodlingens framtid. Ett uteblivet besked kan leda till att rationaliseringstakten sjunker. Med hänvisning till det anförda hemställes om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få ställa följande fråga:

Herr talman! Herr Sundin har frågat mig dels om jag vill lämna en redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder för att stoppa prisstegringarna, dels om jag är villig att ta initiativ till överläggningar med representanter för de politiska partierna och arbetsmarknadens parter angående åtgärder syftande till ett stabilt penningvärde. Vidare har herr Adolfsson ställt en fråga till statsministern huruvida en ändring av den ekonomiska politiken bör kunna öppna perspektivet om en lägre ränta som ett led i bekämpandet av inflationen. Jag ber att få svara även på den senare interpellationen. På herr Sundins första fråga vill jag svara, att jag såväl i vårens kompletteringsproposition som under den eko nomiska debatten i maj månad lämnade riksdagen en utförlig redogörelse för de stabiliseringspolitiska åtgärder, som vidtagits resp. planerades vid den tidpunkten. En minst lika utförlig redogörelse för den aktuella och framtida ekonomiska politiken kommer jag att lämna i finansplanen till den statsverksproposition, som kommer att presenteras riksdagen i vanlig ordning den 11 januari. Den rätta tidpunkten att diskutera de av regeringen planerade åtgärderna mot prisstegringarna torde därför vara remissdebatten i början av nästa år, då statsverkspropositionen ligger på riksdagens bord. I anledning av den fråga som herr Adolfsson har ställt rörande framtidsperspektiven för räntepolitiken ber jag av samma skäl att få hänvisa till den redogörelse för regeringens ekonomiska politik som kommer att lämnas i statsverkspropositionen. Rent allmänt kan räntepolitikens roll i samhällsekonomien uttryckas så att den är ett av flera medel med vilka regering och riksbanksledning påverkar det ekonomiska skeendet för att uppehålla den balans i ekonomien som är förutsättningen för all utveckling och frammarsch. Graden och styrkan i utnyttjandet av det ena eller andra medlet i kampen mot inflationstendenser växlar självfallet från tid till annan beroende på behovet och de politiska bedömningarna. Beträffande herr Sundins andra fråga vill jag erinra om att försök tidigare gjorts att tillsammans med oppositionspartierna överlägga om den ekonomiska politikens utformning. Erfarenheterna av dessa överläggningar är avgjort inte sådana, att de uppmuntrar till några nya försök. Jag är därför inte beredd att ta något initiativ av det slag herr Sundin antyder i sin fråga.

Herr talman! Jag är väl över hövan artig om jag inledningsvis till finansministern säger, att han inte har lagt ned några större ansträngningar för att svara på den här interpellationen. Han hänvisar till vad som sades i anledning av kompletteringspropositionen.

Finansministern vill inte tala om vad som kommer att göras för Prisstegringarna i nuvarande läge. Inom parentes vill jag bara säga, att före valet tillsatte man för den frågan en särskild kommitté inom det socialdemokratiska partiet med förre kommunikationsministern som ordförande. Det må väl inte vara mig förment, även om det var en intern utredning, att uttrycka mig på det sättet att några effektiva kommunikationer till riksdagen och gentemot allmänheten i anledning av den utredningen över huvud taget icke har förekommit. Sedan är det väl bara så, herr finansminister, att om vi skall kunna bemästra prisstegringarna och därmed inflationen så måste åtgärder vidtagas som ger allmänheten ett större förtroende än vad man hittills har kunnat skönja. Man kan väl uttrycka det på det sättet, att det som finns i allmänhetens tankar när det gäller inflationen är ett bristande förtroende mot den sittande regeringen. Måhända har finansministern själv bidragit till detta när han vid inte bara ett utan flera tillfällen förklarat sig acceptera att det skall få förekomma en viss grad av inflation i vårt samhälle. Låt mig så säga några ord om prisstegringarna. Jag har framför mig Fi nanstidningens inflationsbarometer, och av den framgår att från september 1965 till september 1966 har jämförelsetalet ökat från 193 till 204, alltså med 5 procent. För mig är det på inget sätt underligt att den oro på arbetsmarknaden har uppstått, som har varit karakteristisk under löneförhandlingarna, inte minst under den senaste. Man förstår att löntagarna räknar efter vad de förlorar på inflationen, något som gör det så mycket mera nödvändigt att åtgärder vidtages. I fråga om utrikeshandeln har finansministern tidigare i år redovisat en ljusare bild än under föregående år.

Låt mig, herr talman, utöver detta även säga några få ord om den lagerförändring som har skett. Jag skall även nu göra en jämförelse mellan åren 1965 och 1966; jag medger gärna att siffran för sista kvartalet 1966 är en prognos, men den är baserad på tredje kvartalet. Jämförelsen visar att lagerökningen skulle uppgå till inte mindre än 1201 miljoner kronor.

Nu har han inte sagt någonting annat; och det är väl som vanligt bara att finna sig i svar som ges, även om man personligen på intet sätt finner dem tillfredsställande. Från centerpartiets sida har vi den bestämda uppfattningen att mot den här tecknade bakgrunden måste krafttag till för att återställa penningvärdet, så att folk i gemen kan ha förtroende för kronan och dess värde. Jämsides med de åtgärderna är det absolut nödvändigt att vi får en diskontosänkning mycket, mycket snart. Jag har tagit upp den frågan tidigare och vill upprepa vad jag sagt, att i vårt nuvarande samhälle, där vi i realiteten icke har någon fri kapitalmarknad i ordets verkliga mening, så som vi tidigare haft, spelar inte räntan den roll som regeringen försöker göra gällande. Utöver detta vill jag peka på att hälften av den samlade kreditvolymen ligger bunden i bostadslån; vartill man väl kan lägga den negativa verkan som statens egen upplåning får. Den höga räntan är vidare ofördelaktig ur företagens synpunkt, och man har ju även från det hållet klart sagt ifrån att nuläget nödvändiggör såväl åtgärder för ett fast penningvärde som en mycket snabb diskontosänkning. Den höga räntan påverkar helt naturligt också hyreskostnaderna, varför en diskontosänkning har stor betydelse även för dem som hyr fastigheter och lägenheter. Så kommer jag till den andra frågeställningen. Finansministern säger, att man en gång tidigare har prövat en rundabordskonferens med de politiska partierna men att den över huvud taget inte gav något resultat. är dock inte bilden i dagens Sverige, herr finansminister, litet annorlunda än den gången? Först och främst är ju orosmolnen rätt stora nu, kanske större än vid det förra tillfället. Dessutom får väl referaten av det som förekommer inom såväl arbetstagarsom arbetsgivarorganisationer tolkas så, att man har den uppfattningen, att en samordning i dagens läge bör eftersträvas när det gäller de ekonomiska resurser som kommer att stå till förfogande vid löneförhandlingar på skilda områden. Låt mig även påminna om LKAB-chefen Lundbergs tal för en tid sedan — jag skall inte nu referera det eftersom hans synpunkter sammanfaller med vad jag alldeles nyss har sagt. I detta sammanhang vill jag bara tilllägga, att när centerpartiet och folkpartiet har önskat få till stånd rundabordskonferenser är det inget slag i tomma luften — vi känner ansvar för utvecklingen och är inte bara beredda att diskutera utan vill också nå fram till resultat. Och vi är inställda på att ta vårt politiska ansvar för ett eventuellt sådant resultat.

Enligt vårt förmenande har emellertid finansministerns åtgärder hittills inte varit tillräckliga. Med detta ber jag att än en gång få säga ett tack för det svar som har lämnats.

Herr talman! Jag tackar finansministern för att han i detta sammanhang velat beröra också min interpellation rörande den ekonomiska politiken i allmänhet och inom ramen för den även räntan. Jag skulle väl också kunna inleda med en artighet till herr Sträng, men jag måste nog tyvärr säga att finansministerns svar till mig är ganska undanglidande, vilket möjligen skulle kunna rättfärdigas med att inte heller min fråga gick rakt på sak — i vart fall inte så där burdust rakt på sak. Att en del formuleringar i min interpellation var så att säga vägda på guldvåg har emellertid sina särskilda orsaker, som finansministern säkert förstår. Vetskapen om eller kanske rättare sagt hävdandet av att den viktiga frågan om räntan inte faller under regeringens fögderi tvang mig att i räntesänkningsfrågan avstå från att direkt fråga, om regeringen tänkt att göra någonting i denna fråga. Annars skulle jag naturligtvis mycket gärna velat fråga så här: »Har regeringen för avsikt att ta initiativ till en diskontosänkning snarast möjligt för att på så sätt motverka inflationen?» Men så ansåg jag mig inte kunna fråga. Den frågan reses emellertid nu till dags av många — bl.a. av Landsorganisationen — men herr Sträng antyder i svaret på min interpellation inte ens någon synpunkt på denna aktualitet, än mindre någonting som skulle kunna innebära en strävan från regeringens sida i detta sammanhang. I interpellationen, som var ställd till statsministern av det skälet att jag citerade ett uttalande av honom, ville jag animera till en överläggning om de ekonomiska frågorna i allmänhet; det var alltså min avsikt. Beträffande den del av komplexet, som räntefrågan utgör, bör framhållas att varje räntehöjning självfallet utlöser en prisexplosion över de mest vida fält, gällande varupriser, hyreskostnader, serviceersättningar och andra likartade ting, prishöjningar som inte återtas när räntan sedan möjligen sänks utan kvarstår. Beträffande prisfrågan i övrigt får med ett beklagande konstateras, att valrörelsens många löften i denna fråga alltjämt kvarstår att uppfylla, även om av svaret synes framgå att någonting kommer att anmälas i detta avseende i den kommande statsverkspropositionen. En betydande del av prishöjningarna och av inflationsutvecklingen hänger samman med det skyhöga ränteläget. När det gäller bostadskostnaderna har vi nu kommit i ett läge som jag vill beteckna som helt enkelt socialt nedrivande. Att möta prishöjningstendenser med automatiskt prishöjande åtgärder är väl värre än en Döbelnsmedicin. Något godtagbart motiv för att — såsom skedde nu i maj månad — ytterligare höja diskontot har i varje fall jag inte kunnat hitta. Samma sak gäller frågan om förhållandena på kreditmarknaden och på den »grå marknaden» beträffande räntorna. Vi har haft ränteslaveri mer än nog redan innan den ytterligare diskontohöjningen inträffade. Nu säger finansministern i den del av svaret som adresseras till mig: »Rent allmänt kan räntepolitikens roll i samhällsekonomien uttryckas så att den är ett av flera medel med vilka regering och riksbanksledning påverkar det ekonomiska skeendet» — där slutar jag att citera fastän det stod litet till. Min interpellation utgick just från denna tes, men formuleringarna gav också uttryck för åsikten, att räntan borde tvingas till en mera underordnad roll i den ekonomiska politiken än vad som för närvarande är fallet. Det är det som jag mellan raderna upplyser i interpellationen och vill upprepa här. Då uppkommer frågan om de andra medlen och deras effektivitet. Sätter man in räntefrågan i ett större sammanhang, måste man samtidigt efterlysa andra tendenser och nya planer inom den ekonomiska politiken i stort, annars talar man bara ut i tomma vädret. I interpellationen citerade jag ett uttalande av statsminister Erlander i Aftonbladet för den 3 oktober, och det var alltså detta uttalande som animerade mig att rikta interpellationen till hans excellens. Statsministern sade, med hänsyftning bland annat på bostadsbyggandets kapitalförsörjning, att det behövs en större planmässighet också för det privata näringslivet, som slukar allt mera lånepengar till sina investeringar. Till detta fogade statsministern ordagrant följande — försåvitt det nu är ordagrant återgivet i Aftonbladet: »Hittills har våra instrument varit det liberala samhällets. Nu ser vi en ökad spänning mellan trygghetskra vet och blandekonomien. Sannolikt kräver framtiden mycket mera planering över hela fältet.» Det var ju ett intressant uttalande.

Det är klart att man är intresserad av vad finansministern har för åsikt i saken. Att han inte har uttryckt den i de två svar, som föreligger här, kan naturligtvis motiveras med att en redovisning kommer att presenteras i statsverkspropositionen och kan ventileras i den remissdebatt som då följer. Jag kan alltså inte provocera fram några svar. Men jag vill ändå fråga: Bör man inte avstå från prisuppdrivande medel och i stället tillgripa andra metoder? Bör man inte undvika ett ränteslaveri, som bl.a. medverkar till att nya smålägenheter kostar bortåt 700 kronor i månaden i hyra och som leder till att en väsentlig del av de bostadssökande aldrig kan reflektera på en lägenhet, utan helt enkelt klassas ut, medan andra människor går direkt ur bostadskön — eller aldrig behöver stå där — och övertar en lägenhet därför att de har råd att betala den? Borde inte läget på kreditmarknaden lättas och snedvridningen i produktionen motverkas genom en noggrann behovsprövning av de privata investeringarna för industriella och kommersiella ändamål och genom ökade statliga engagemang för behovsproduktion? Det tycker jag i så fall vore någonting annat än de ekonomiska samtal, som herr Sundin envisas med att efterlysa här i kammaren. Inom det som kallas den kollektiva sektorn är det behoven eller det som bedöms vara de faktiska behoven — som avgör vilken art och omfattning verksamheten skall ha och dess eventuella utbyggnad. Fastän tillverkandet av nyttigheter självfallet överväger också inom den privatägda produktionen, förekommer inom denna däremot mycken spekulationsproduktion. Möjligheten av vinst på verksamheten och inte samhällsnyttan avgör alltså i många fall frågorna om dess fortbestånd eller utbyggnad. Då frågar jag mig, om inte något borde göras härvidlag för att åstadkomma en bättre balans, omfattande även kreditmarknadens tillstånd. Herr talman!

Herr talman! Herr Sundin började med att göra det konstaterandet, att jag tydligen inte lagt ner några större ansträngningar på att besvara hans interpellation. Jag kanske skulle kunna lämna den ytterligare förklaringen, att jag och mina medarbetare för närvarande lägger ner — om jag får uttrycka det själv — inte så föraktliga ansträngningar på att prestera den helhetssyn på de ekonomiska problemen, som vi enligt gällande stadgar och förordningar skall redovisa inför riksdagen i början av januari månad.

Jag skulle kanske sluta med detta. Herr Sundin tog emellertid upp frågan om utrikeshandelns minus och rörde sig där med en siffra, som jag får tillfälle att i någon mån, om inte siffermässigt så i allmänna ordalag, ta upp när jag skall svara på en annan interpellation litet senare här i dag. Jag kan således avstå från att ta upp den debatten nu.

Jag har en känsla av att det är dåligt med sammanhanget i argumenteringen och slutsatserna. I vart fall kommer herr Sundin inte att få några instämmanden från folk som anser sig kunna dessa frågor. Jag vill inte göra anspråk på det här i dag, herr talman! Om jag så bara med ett ord skulle beröra frågan om en rundabordskonferens så har vi ju under de senaste veckorna på gång en ganska intressant debatt mellan löntagarorganisationerna. Det är möjligt att herr Sundin delar min uppfattning, att det i första hand är där som man behöver resonera sig fram till en samstämmighet, om det skall vara någon mening med en allmän samstämmighet i de här frågorna. Den diskussion som nu försiggår inför offentligheten både från talartribuner och i pressen har klart givit vid handen, att de tre löntagarorganisationerna ännu inte är färdiga att ta upp en samdiskussion om ett gemensamt utspel. Man är medveten om svårigheterna, och man vågar inte ta definitiv ställning. Däremot har de på ett sätt som inte lämnar något tvivel gjort klart för allmänheten, att de vill ha den debatten för sig själva och inte vill ha med några andra debattörer i diskussionen. De har tackat nej till ett inhopp av regeringen, eftersom de tycker att regeringen bör hålla sig vid sidan om en sådan diskussion. För mig är det ingen nyhet — jag har känt till den uppfattningen mycket länge. Jag vet inte om man explicit har meddelat, att man även är beredd att avvisa herr Sundin, d. v. s. representanter för oppositionen, men jag drar den kanske något lättsinniga slutsatsen, att man inte heller vill ha oppositionen med i diskussionerna när man inte vill ha regeringen med. Jag tror alltså det är klokast att vi för närvarande ger upp tanken på att göra några bestående insatser vid en rundabordskonferens. Den här frågan behöver nog ligga till sig, och jag är övertygad om att i första hand löntagarorganisationerna själva behöver resonera sig fram till en enhetlig lönepolitisk linje. Gör de detta, kan de sedan se vad nästa steg bör bli. Herr Adolfsson tyckte att mitt svar var något undanglidande. Han har stått i ett predikament när han skulle ställa interpellationen och har fått »väga orden på guldvåg» — jag måste till min skam erkänna att jag inte har varit lika finkänslig när jag skrivit ihop interpellationssvaret. Han har vänt sig med sina bekymmer till finansministern i en fråga som formellt skall handläggas av riksbanksledningen. Nu råder det emellertid god kontakt mellan regering och riksbanksledning i dessa frågor, och riksdagen har i ett utskottsut låtande givit sin sanktion åt att det skall vara så vid förändringar i räntepolitiken. Herr Adolfsson säger, att han i själva verket skulle vilja fråga om det blir någon diskontosänkning. Jag får väl svara att den finansminister, som säger att det skall bli en diskontosänkning eller en diskontohöjning eller som över huvud taget diskuterar den frågan, nog bör gå till regeringschefen snarast möjligt och be att bli befriad från ämbetet som finansminister. Det här är saker och ting som ingen finansminister resonerar om i förväg. Man kan bara svara i allmänna vändningar. Om den allmänna ekonomiska situationen är sådan att det behövs lättnader, kan man tänka sig att införa dem genom finanspolitiken eller kreditpolitiken. Vilketdera man väljer får betingas av situationen när ett sådant ställningstagande skall göras. Nu menade herr Adolfsson att räntepolitiken borde tvingas att spela en mera underordnad roll i den allmänna ekonomiska debatten. Det betyder med andra ord att herr Adolfsson beställer en starkare finanspolitik för att skapa möjligheter för att tilldela räntepolitiken en mera underordnad roll. Önskemålet om en starkare finanspolitik kan ta sig uttryck i att man uppvaktar denna kammare och medkammaren med förslag om ökade skatter eller ta sig uttryck i att man försöker dra in på de offentliga investeringarna och bostadsbyggandet för att därmed skapa en sådan allmän temperatur i det ekonomiska livet, att förutsättningar för en lättnad i räntepolitiken och kreditpolitiken uppstår. Allt detta är ju kända ting, som jag inte behöver undervisa herr Adolfsson om. Trots att vi har denna höga ränta, så är emissionsräntan i de flesta tongivande länder i Europa högre än här. Tyskland, Frankrike, England och Danmark har i dag en emissionsränta som är högre än den är i vårt land. I dessa länder ligger det politiska ansvaret på skilda händer — i vissa fall hos arbetarpartier, i andra fall hos andra partier — men alla har bedömt situationen ganska ensartat. Jag kan ge herr Adolfsson rätt i att räntan intar en mera underordnad ställning i samhällen som inte bara planerar, utan också dirigerar och reglerar sin ekonomi på ett sätt, som radikalt skiljer sig från det ekonomiska system som vi tillämpar i vårt land. Man kommer aldrig ifrån att räntan är priset på pengar. Om efterfrågan på pengar är så stor i samhället, att många intressen kämpar om ett kapital som inte är litet i och för sig men som är för litet med hänsyn till efterfrågan, är det svårt att kommendera fram ett lägre pris på kapitalet. Det måste till andra åtgärder för att man skall skapa en sådan balans att det föreligger naturliga förutsättningar för ett lägre pris på pengarna. Herr Adolfsson säger att det har gått för långt när smålägenheter kostar 700 kronor per månad i hyra. Jag vet inte vilket fall han syftar på, men det kan möjligen vara ett privathus i Stockholm som byggts utan statliga lån och som presenterades i en av morgontidningarna för någon vecka sedan. I så fall har han väl rätt, men det exemplet är inte signifikativt för prissättningen i en nyproduktion. Av en årsproduktion på cirka 90 000 lägenheter är inte mer än cirka 4000 privatfinansierade. De andra är i stor utsträckning statsfinansierade med garanterad basränta, vilket innebär att kapitalkostnaden för en nyproducerad lägenhet — jag undantar kreditivkostnaden — ligger vid 4 procent. Numera får man nog säga att en byggnadskostnad som grundar sig på en basränta av 4 procent ger en relativt moderat kapitalkostnad. Ingen skall förneka att byggnadskostnaderna ändå är höga. Särskilt dyrt blir det om jag går till hus som uppförts för nio—tio år sedan, där den statliga räntesubventionen upphör. Det är i dag aktuellt för 1957 års årgång, om jag minns rätt. Det betyder att de som bor i hus som byggts 1957 betalar dagens räntekostnader på byggnadskostnader som var aktuella för nio—tio år sedan. Den hyran blir hög, men den blir ändå inte högre i kronor än vad den betalar som flyttar in i en lägenhet, producerad 1966, för vilken staten garanterar ett ränteläge på 4 procent. Så snabb har kostnadsutvecklingen tyvärr varit inom byggnadsbranschen. Om man ser detta som en grafisk kurva, finner man att strecket går sakta uppåt. Jag har sagt detta med anledning av att vi nu läst i dagstidningarna om de stora hyresstegringarna på 29 procent när det gäller en speciell årgång, och för att lugna ner stämningen litet grand bör det därför kanske sägas, att hyreskostnaderna för den årgången i kronor och ören räknat inte är större än för årgången 1966, för vilken basoch garantiräntan utgör 4 procent. Herr talman! Utan att bjuda in till någon längre allmän ekonomisk debatt ansåg jag att jag hade skyldighet att göra dessa kommentarer med anledning av interpellanternas inlägg.

Jag vill till detta bara knyta den förhoppningen, herr talman, att vi när vi får se finansplanen och statsverkspropositionen finner litet mer än bara de kända argumenten från tidigare år, att det blir något av nya djärva grepp som skall klara av de problem som jag här har redovisat. Jag vet inte om jag målade det hela alltför svart — det återstår att se när vi får ta del av de handlingar i januari, som dels skall ge oss vägledning för ett år framåt och dels även siktar framåt i form av en flerårsplan, så att vi kan se var vi så småningom kommer att hamna. Det som kanske allra mest oroar mig är när jag jämför konsumentprisindex med industriproduktionsindex i Sverige och finner att det föreligger en minusbalans som är ganska oroande i detta sammanhang. Sedan är det alldeles givet, att finansministern ju inte har någon möjlighet att råda över den mäktiga riksbanken och dess chef. Emellertid förhåller det sig väl så, att regeringen vid tillsättningen av styrelsen inte är alldeles utelämnad i detta sammanhang — det är inte bara riksdagen, som har med styrelsevalet att göra utan även regeringen är på sitt sätt delaktig när det gäller ledningen för riksbanken. Utöver detta vill jag säga, att det skulle vara underligt om ett lands finansminister inte får ha ett litet finger med i spelet när det sker en diskontohöjning eller, som vi nu hoppas, en mycket snabb diskontosänkning. Finansministern är vidare oförstående när det gäller den rundabordskonferens som här nämnts. Ja, han får väl vara det så länge! Vi får väl se hur utvecklingen blir på detta område.

Herr talman! Herr Sträng ansåg att det skulle ha varit en fara för hans taburett om han här angivit den när maste tidens perspektiv beträffande ränteläget och alltså sagt någonting bestämt om räntans höjd. Jag anser inte att någon sådan fara behöver uppstå, i all synnerhet som jag aldrig har begärt att herr Sträng som finansminister skall säga någonting därom. Jag angav bara vad jag egentligen skulle ha velat fråga, om jag hade haft möjlighet att fråga så som jag önskat. Det var alltsammans. Finansministern undrade varifrån jag tog mina bostadskostnadsexempel och om det möjligen var från något visst av herr Sträng angivet privatbyggt hus. Prisexemplen har jag tagit från min egen hemstad, och jag kan bestyrka dem genom att lägga fram ett siffermaterial att studera om så skulle önskas. Det har sagts tidigare att en modern bostad inte bör få kosta mer än en femtedel av innehavarens inkomst. Med en sådan tumregel skulle i min hemstad Göteborg årsinkomsten behöva vara 30 000 kronor för den som hyr en trerummare i de nya områdena. Men medianinkomsten för göteborgarna är avsevärt lägre än denna summa. Jag går nu konkret in på frågan om storlekar och kostnader för att ge någon bevisning för vad jag hävdat i mitt tidigare anförande. En tvårumslägenhet om 65 kvadratmeter kostar nu 635 kronor i månaden inklusive värme 0. d., och en trerumslägenhet på något över 80 kvadratmeter kostar 750 kronor i månaden i de områden som nu bebyggs. Så långt har det gått, att 60—70 procent av de sökande, som bostadsförmedlingen hänvisar till dessa nya områden, skickar återbud när de får veta hur höga hyreskostnaderna är. Detta har lett till en bostadsfördelning som inte baseras på oundgängligt bostadsbehov av sociala, medicinska och andra skäl, utan på storleken av penninginnehavet; jag tror att jag underströk detta parentetiskt i mitt förra anförande. Om detta säger Göteborgs stads bostadsförmedling: »Vi får i stället spränga tur ordningen och ta folk som är helt nyinflyttade. I vissa fall räcker det alltså i praktiken med att fylla i anmälningsblanketten. Under den närmaste tiden får troligen de höga inkomsttagarna stora chanser att i ett enda huj kila förbi alla de tusentals bostadssökande som i många år köat på förmedlingen.» Detta kallar jag för socialt nedrivande, vilket jag ville visa med ett par exempel, som jag står för. Det finns andra exempel att anföra. I Österhaninge, som ligger inte så långt härifrån, vägrar kommunen att ta emot bostadssökande som inte förtjänar bortåt 60 000 kronor om året. Mindre välbeställda hyresgäster har alltså inte en chans att få dessa nya bostäder i Österhaninge, uppförda av samhällsnyttiga bostadsföretag, som sålunda inte har arbetat med något profitintresse i sammanhanget. Man måste alltså utgå ifrån att det är självkostnaden det är fråga cm. Om ytterligare bestyrkande av vad jag sagt beträffande bostadskostnader och bostadsstorlekar behövs, är jag villig att skaffa fram detta material. Jag säger inte mer om det nu, eftersom jag förstår att tiden är knapp. Finansministern har ju ytterligare interpellationer att besvara. Detta leder också till att jag inte vågar gå så djupt in på den del av finansministerns anförande, som sysselsatte sig med det herr Sundin sagt och där finansministern underströk att han som finansminister nu anstränger sig till det yttersta för att anlägga en helhetssyn på dessa samhällsekonomiska och samhälleliga frågor. Till det vill jag bara säga att det gläder mig högeligen, om enhetlig överblick och helhetslösningar i fortsättningen kommer att sättas i högsätet. Givetvis är man nyfiken på denna helhetssyns innehåll och syftning, men jag förstår att jag inte nu kan begära att få några närmare antydningar därom. Som enskild ledamot av kammaren och eftersom jag strax skall gå härifrån vill jag ta chansen att plädera för helt andra åtgärder än högränta. Därvidlag vill jag, i polemik mot vad herr finansministern nyss sade, framhålla att alternativet inte kan få vara en strävare kreditpolitik. Alternativet måste vara ingripande av annat slag — av förebyggande natur. Sedan min interpellation framställdes har många tecken uppenbarats på att den oro som vi hyser för den s.k. blandekonomiens samhällsekonomiska och sociala resultat delas av oerhört många här i landet, bl.a. av många av finansministerns egna partivänner. Resultatet av denna blandekonomi är också herr Strängs dilemma som finansminister. Herr Sträng kan näppeligen ha det särdeles lätt i denna funktion. Ingen vill bestrida att finansministern får slita för allt vad han är värd. I Landsorganisationens nyligen publicerade skrift — jag tror den heter Ekonomiska utsikter hösten 1966 — kan man utläsa något av ett siktande framåt mot sådant som samhällsutvecklingen redan för längesedan har aktualiserat. Om industriinvesteringarna heter det där bl.a.: »Den i och för sig önskvärda ökningen som nu kommer till stånd har måst köpas med betydande och svåröverskådliga skatteeftergifter. Det kan ifrågasättas om inte direkta samhälleliga investeringsinsatser kan komma att te sig som ett billigare alternativ.» Ja, planera och reglera! Då kanske räntan verkligen kan bli någonting helt underordnat i kreditpolitiken och i den ekonomiska politiken i allmänhet. Beträffande Landsorganisationens förklaring kan jag kanske säga, att jag reagerat mot påståendet att industriinvesteringarnas storlek möjliggjorts endast genom skatteeftergifter. Likaså reagerar jag mot att frågan om kostsamheten göres till huvudsak i resonemanget om en eventuell ökning av den samhälleliga verksamheten. Bekymmer för det nuvarande tillståndet i dessa avseenden speglas i vart fall av Landsorganisationens uttalanden i denna skrift. Jag skall inte fördjupa mig mera i denna sak utan vill slutligen bara säga, att mera i nivå med utvecklingens krav än Landsorganisationens är enligt min uppfattning det förslag till handlingsprogram som lagts fram inom Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Det är alltså ett förslag till handlingsprogram. Jag refererar inte förslaget utan sammanfattar endast vad jag tror man kan utläsa därav: En socialistisk ekonomi med planhushållning bör ersätta den nuvarande blandekonomien. Om man övergår till en sådan, tror jag det vore en nog så effektiv bot mot sjukdomen, så att sådan Döbelnsmedicin som högräntor inte längre kan tänkas bli utskriven. Jag skyndar mig att tillägga: Vi är inte där ännu! Men någon gång måste vi väl börja.

Herr talman! Herr Nyman har i en interpellation frågat mig om jag anser att myndigheterna i allmänhet i sina anslagsframställningar för budgetåret 1967/68 kunnat föreslå rationaliseringar i syfte att »ge knappa resurser den mest effektiva användningen», inom vilka samhällsområden jag anser de största rationaliseringsvinsterna vara att hämta samt vilka förväntningar jag har på myndigheternas långsiktiga rationaliseringsprogram och hur de kommer att följas upp. Allmänt vill jag konstatera beträffande de av herr Nyman ställda frågorna att regeringens syn på rationaliseringen inom den offentliga sektorn närmast kommer att redovisas i statsverkspropositionen i början av nästa år. Beredningen av det omfattande materialet pågår och kommer inte att vara avslutad före årsskiftet. Jag vill också understryka att de krav som i år ställts på återhållsamhet och rationell planering i princip inte innebär något nytt. De utgör led i en fortgående strävan för att myndigheterna i ökad utsträckning skall grunda sitt handlande och planerande på ekonomiska överväganden. Frågan om mest lönsamma rationaliseringsområden är svår att besvara entydigt. De statliga rationaliseringsorganen är inriktade på att i första hand bearbeta just de områden som snabbt ger största besparing. I allmänhet förhåller det sig så, att utvecklingen ger möjligheter att angripa vissa funktioner över hela statsverksamheten snarare än inom särskilda myndighetsområden. Man får å andra sidan inte bortse från att en mycket stor del av de offentliga utgifterna helt styrs av politiska beslut, vilkas ändrande kräver mycket noga övervägande. Ett exempel på en betydande rationaliseringsvinst inom ramen för gällande normer utgör den ökning av klasstorlekarna inom den obligatoriska skolan som initierades i årets statsverksproposition. Vad slutligen gäller frågan om myn digheternas långsiktiga rationaliseringsprogram hänger denna nära samman med långtidsbudgeteringen. Dessa program ingår nämligen som ett viktigt underlag vid bedömningen av statsutgifterna på längre sikt. På sedvanligt sätt torde långtidsbudgeten komma att redovisas i anslutning till den reviderade finansplanen nästa vår.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat mig, om jag anser möjligheter föreligga att nå en förbättrad utrikeshandelsoch valutastatistik, så att våra kunskaper om den s.k. restpostens sammansättning ökar. Herr Lundberg anför i sin interpellation vissa synpunkter på osäkerheten i handelsstatistiken och vid uppskattningen av det s.k. tjänstenettots utveckling. Innebörden härav torde vara att bytesbalansens underskott i statistiken redovisas med ett för stort belopp. Jag delar interpellantens uppfattning på denna punkt. Denna min bedömning har jag givit uttryck åt bl.a. i årets statsverksproposition. Beträffande herr Lundbergs fråga rörande möjligheterna att förbättra statistiken vill jag hänvisa till att en undersökning av det angivna slaget f. n. pågår inom statistiska centralbyrån.